Herr talman! Jag avser inte att ställa något yrkande. Vpk-gruppens representant i talmanskonferensen, Nils Berndtson, har där yrkat avslag på förslag om att till hösten uppskjuta behandlingen av de till socialutskottet remitterade vpk-motionerna 1088 och 1475. Det första yrkandet i motionen 1088 går ut på att regeringen bör utarbeta ett konkret åtgärdsprogram för handikappåret i nära samarbete med handikapporganisationerna och utgående från mottot för internationella handikappåret: Full delaktighet, jämlikhet. Det är inte mycket av handikappåret som återstår när riksdagen åter samlas i höst. Och även om det sannerligen är på det sättet att handikappfrågorna, och alldeles särskilt de frågor som innefattas i motionens andra yrkande, det som gäller flerhandikappade, kräver mer än opportunistiska deklarationer under speciellt utropade år, är det verkligen anmärkningsvärt att utskottet inte funnit anledning att — just med tanke på frågornas aktualitet — få fram ett betänkande under våren. De i motionen 1475 aktualiserade frågorna är kanske inte fullt så tidsmässigt påtagliga som de jag tidigare här påpekat.

Jag har här bara plockat några yrkanden ur den rad som här är aktuella. Jag har inte valt dem för att jag speciellt prioriterar dem utan för att ge en liten illustration till vad det är vi har begärt att socialutskottet skall ta upp. Inga orimliga saker faktiskt! Utöver de här i talmanskonferensen åberopade motionerna vill jag också nämna ett par andra vpk-motioner i den förteckning som det nu gäller, nämligen motionerna 1980/81:1544 och 1893, som berör olika delar av barnomsorgsverksamheten. ”Skandalöst” är ett uttryck som har använts så flitigt på senare tid att det nästan har mist sin kraft, men ändå måste jag använda det på behandlingen av barnomsorgsfrågorna. Att så här i riksdagsvårens absolut sista skede kräva en realbehandling av dessa ur flera synpunkter mycket viktiga frågor är naturligtvis meningslöst. Och nu har det ju äntligen kommit en proposition om barnomsorgen, omfattande ”hela” 39 sidor. Visserligen föranleder den propositionen frågan varför man har dröjt så länge, men det är förstås inte mitt gamla socialutskott som har ansvar för det torftiga innehållet i den propositionen. Herr talman! Jag har som sagt inget yrkande.
Herr talman! Talmanskonferensen diskuterade arbetssituationen i riksdagen den 8 april. Man fann att speciellt den senare delen av maj och de första tio dagarna i juni skulle bli mycket arbetstyngda här i kammaren. Talmanskonferensen beslöt då att rekommendera att utskottet ingående skulle pröva möjligheten att skjuta upp ärenden till nästa riksmöte. Vi vet att ärenden skjuts upp varje år så att riksdagen skall ha något arbetsmaterial också på hösten, men här fick vi alltså en särskild rekommendation att anstränga oss att uppskjuta ärenden. Jag förmodar att vpk:s representant i talmanskonferensen står bakom rekommendationen. Det är alltså inte så att utskottet inte har ansett sig ha tid att behandla vissa frågor. Sedan kan man naturligtvis diskutera om det är till någon nackdel att skjuta upp vissa motioner som skulle ha behandlats i vår. I fråga om de tre ämnesområden som Eivor Marklund har tagit upp ligger det till på följande sätt. När det gäller åtgärder för handikappade finns redan ett förslag till handlingsprogram utarbetat av den beredningsgrupp som är tillsatt för det internationella handikappåret. Det förslaget är ute på remiss. Det hade alltså inte giort någon skillnad om vi hade behandlat vpk:s motion nu. Arbetsmiljöfrågorna är inte av den arten att de inte kan vänta över sommaren.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
Herr talman! Jag tycker inte att Gabriel Romanus skall gömma sig bakom vare sig arbetssituationen eller talmanskonferensens behandling av den frågan. Han måste också kunna se vilka ärenden som har stor angelägenhetsgrad. Det är några sådana ärenden som vi har tagit upp, bl.a. i samband med socialutskottets förslag till uppskov.

Herr talman! Med all respekt för riksdagens arbetssituation, som vi alla lider av och som vi nyss hörde beskrivas när det gällde socialutskottets ärenden, vill vi ändå från vpk-gruppens sida ta upp ett ärende som avser utrikesutskottet, nämligen vår motion angående åtgärder mot militärregimen i Turkiet. Vi anser att situationen i Turkiet har förvärrats mer och mer under vårmånaderna och att det är i allra högsta grad angeläget att den frågan tas upp och behandlas nu så att man kan få en genomlysande debatt och få partiernas ställningstaganden klarlagda i den frågan. Det är på nytt en fascistisk militärjunta etablerad i Europa, dit vi får räkna Turkiet som stat. Där följs det gamla vanliga mönstret med förföljelse av fackföreningsfolk, godtyckliga arresteringar, tortyr, avrättningar osv. Det är en situation som vi måste uppmärksamma och som alltså borde ha kunnat behandlas innan riksdagen åtskils. Vi vet inte hur situationen kommer att utvecklas i Turkiet under sommaren. Sverige har vissa åtaganden när det gäller biståndspengar. Vi har möjligheter att påverka utvecklingen i Turkiet, och därför borde denna debatt ha kommit till stånd. Jag yrkar avslag på utrikesutskottets hemställan såvitt avser behandlingen av vpk:s motion 1980/81:424.
Herr talman! Den allmänna bakgrunden till förslaget om uppskov med vissa ärenden nu i maj och juni har tecknats av Gabriel Romanus. Beträffande Turkiet, som särskilt berördes, kan jag bara tillägga att den svenska inställningen till vad som sker i Turkiet har framkommit i flera sammanhang. Dels har utrikesministern här i riksdagen redogjort för sina synpunkter, dels har den svenska delegationen vid Europarådets möte i Strasbourg gjort ett enhälligt uttalande. Därmed anser vi att det t. v. kan anstå med denna frågas behandling, och vi tar i stället upp den i höst som sagt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.

Herr talman! Torsdagen den 18 december 1980 behandlade riksdagen näringsutskottets betänkande nr 16 med anledning av regeringens s.k. sparplan. Vi socialdemokrater framförde i våra reservationer den oro vi kände över regeringens aviserade neddragning av stödet till konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd. I debatten den gången ansåg utskottets talesman att oron var obefogad. Han trodde inte att nedskärningarna skulle bli särskilt kännbara. Han menade att vi skulle vänta och se vad regeringen skulle föreslå. Han menade också att utskottsmajoriteten i betänkandet klart hade sagt ut detta. I näringsutskottets betänkande 1980/81:16 står det så här: ”Även om regeringen har ställt vissa preciserade besparingar i utsikt innebär detta inte att den nu har lagt fram förslag om reduktion av vissa anslag.” — Det var den starka skrivning som näringsutskottets majoritet hade den gången. Nu har vi facit och kan klart se att vår bedömning var riktig. Oron var befogad. Vi reserverade oss då, och vi gör det igen nu, när vi behandlar näringsutskottets betänkande 1980/81:50. Det är mycket allvarligt att regeringen i tider då svaga utsatta grupper bland konsumenterna fått och får vidkännas prisökningar på alla varor och tjänster, samtidigt som lönerna reellt sett sjunkit, drar ner anslagen till det verk som kommit till just för konsumenterna. Detta vill inte vi socialdemokrater vara med om. Konsumenterna har i dagens ekonomiska läge ett starkt behov av stöd från en aktiv konsumentmyndighet. I reservation nr 1 har vi, när det gäller anslagen till SPK, sagt att prisoch kartellnämnden även i fortsättningen måste ha regeringens stöd för att framgångsrikt kunna hålla tillbaka omotiverade prishöjningar i företagen. Vi motsätter oss bestämt de nedskärningar som regeringen och nu också utskottets borgerliga majoritet vill genomföra. Reservationerna nr 2 och 3 gäller anslag till konsumentverket för förvaltningskostnader och undersökningsverksamhet. Den nedrustning av konsumentverket som regeringen vill inleda är helt oacceptabel. Regeringen föreslår att medel för undersökningsverksamhet och forskning skall tas bort. Vi vill att anslaget för bidrag till forskning och till folkrörelserna skall bevaras och räknas upp. Det fyller en viktigt funktion för att stimulera angelägna forskningsoch utvecklingsprojekt på konsumentområdet liksom också sådan utbildning och information som folkrörelserna arbetar med. I reservation nr 4 ansluter vi oss till konsumentverkets förslag om att ett vetenskapligt råd skall inrättas vid verket. Det är viktigt att konsumenternas företrädare har tillgång till kvalificerad expertis. Ett sådant råd, knutet till verket, skulle innebära att verket inom sig fick tillgång till erforderlig kompetens. I reservation nr 5 slutligen vänder vi oss emot att konsumentombudsmannafunktionen skall vara självständig. Beslutet om nuvarande organisation var grundat på ingående överväganden, och några olägenheter av den har inte försports. Det finns enligt vår mening inte anledning till någon ny prövning. Herr talman! Jag har noterat att de vackra orden från utskottets talesman om konsumentpolitiken den 18 december 1980 inte räckte till för att övertyga de övriga borgerliga ledamöterna i utskottet om att regeringens förslag när det gäller konsumentverket och SPK är fel — i varje fall om man vill skydda och värna om de svaga konsumenterna i vårt samhälle. Men det kanske inte heller var meningen. Jag tycker att det är djupt beklagligt. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I de bistra tider som vi befinner oss i, med en galopperande inflation med åtföljande prisstegringar, är det nödvändigare än annars att de som har ett begränsat ekonomiskt utrymme gör förnuftiga inköp. Men i vårt kommersiellt präglade samhälle, där reklam och marknadsföring i utbudet av produkter helt är inriktade på vinst och profit i stället för på människors behov, är det inte särskilt enkelt att göra dessa förnuftiga inköp. I stället för att då — vilket borde vara naturligt — genom de organ som finns stärka konsumenternas ställning, gör regeringen tvärtom: den nedrustar hela konsumentverksamheten. De svenska lönarbetarna har under upprepade avtalsrörelser fått vidkännas inte obetydliga reallönesänkningar. Pensionärernas värdesäkring av pensionerna har försämrats genom ändrade regler för beräkning av basbeloppet. Barnfamiljerna hör alltid till dem som drabbas när ekonomin skärps. Till den 15 maj i år har levnadskostnadsindex höjts med 5,9 26. Detta är ett index som rensats från vissa kostnader. Livsmedlen har under samma tid höjts med 7,9 90 och baslivsmedlen med inte mindre än 11,3 26. När det nya jordbruksavtalet har slagit igenom med slopade subventioner, efter höjda handelsmarginaler och när staten har fått sin del genom ökad mervärdeskatt, så kommer enligt beräkningar baslivsmedlen att höjas med ytterligare 20-25 20. Detta betyder att de borgerliga regeringarna lyckats fördubbla priserna på nödvändiga livsmedel. Hyrorna har under samma tid höjts med drygt 75 9. När allt fler i vårt samhälle får allt mindre i hushållskassan efter alla prisoch hyreshöjningar, då borde det vara tid att förstärka konsumentupplysningen för att hjälpa och råda konsumenterna i varuutbudet och få företagen att ta större ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden. Men så tycker inte regeringen — den föreslår mera nedskärningar på konsumentinformationen än på någon annan gemensam verksamhet. Konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd skall skära ned sina kostnader med 10 96, mot 2 20 för andra statliga verk. 1970-talet inleddes med en rad lagar som syftade till att skydda och förbättra konsumenternas ställning gentemot företagen. Detta lagstiftningsarbete borde ha fortsatt för att täppa till de brister som fortfarande fanns och vara till stöd och hjälp vid en försämrad ekonomi för hushållen. Men så fort vi fick en borgerlig handelsminister blev det stopp i den utvecklingen. Motiveringen var att konsumentpolitiken ”behövde en andhämtningspaus” och att det nu kunde sparas såväl på konsumentverket som på statens prisoch kartellnämnds insatser. Att detta ligger helt i linje med företagens och framför allt moderaternas önskemål är ingen överraskning. Det behövdes inte inblandning eller ingrepp från prisoch kartellnämnden, det skulle vara fri prissättning, priskontrollen kunde avvecklas helt. Och konsumentverket skulle inte lägga sig i företagens produktutveckling. Det gällde konsumenternas valfrihet, som de borgerliga på detta sätt ville slå vakt om. Det är konsumenterna själva som bestämmer sina inköp oberoende av reklam och marknadsföring, och att allt går att sälja med mördande reklam är ingen realitet i en borgerlig syn. Att företagen satsar så mycket på reklam är tydligen rena välgörenheten. Förra året, 1980, uppgick företagens egen marknadsföring till en kostnad av 5 miljarder kronor. Det är enligt handelsministern ingenting anmärkningsvärt. Det är däremot konsumentverkets anslag på 38 milj.kr. på ett år. Där finns det utrymme att skära ned. En jämförelse är här motiverad. Nu när köpkraftsmotståndet på grund av en försämring av ekonomin ökar, möts konsumenterna av en allt fräckare marknadsföring av företagens produkter. I företagen märks ingen brist på resurser för reklamändamål. De borgerliga regeringarna har helt gått Industriförbundet, Grossistförbundet och Köpmannaförbundet till mötes i deras kampanj mot konsumentverket. Industriförbundet har angripit hela förhandlingssystemet när det gäller det riktlinjearbete som utförs av konsumentverket för bättre och säkrare produkter. Industriförbundet har också varit framgångsrikt i sin kampanj mot lagstiftningen till skydd för konsumenterna. Flera färdiga lagförslag och utredningar har lagts på is av regeringen. Kampanjen har också resulterat i att regeringen skurit ned konsumentverkets forskningsanslag med 1 milj.kr. Detta innebär att konsumentverket inte kan ta samma initiativ till viktig undersökningsverksamhet. En planerad undersökning om butikernas utformning från handikappsynpunkt kan inte komma i gång och inte heller planerade studieprojekt tillsammans med de olika studieförbunden. Vilka är det då som drabbas av regeringenss.k. besparingspolitik? Jo, som vanligt är det de svaga grupperna i samhället, t.ex. hushåll som på grund av svag ekonomi inte kan planera sina inköp, som exempelvis inte kan utnyttja storköpsrabatter. Till följd av en minskning av kontrollen försämras prisinformationen och systemet med jämförpriser. Röda prislappar meds.k. extrapriser kommer att florera ohejdat, utan att konsumenten kan kontrollera att det verkligen rör sig om ett nedsatt pris. Prisbildningen är ju fri. I ett kärvt ekonomiskt läge, som det vi nu befinner oss i med en ohejdad inflation och följande prishöjningar, är enligt vpk det sämsta man kan företa sig en försämring av prisövervakningen. Det sista man då borde spara på är de anslag som är till för att hjälpa de mest utsatta konsumenterna att få ekonomin att gå ihop när hushållskassan krymper. Annars blir det som att hälla bensin på elden. Det man sparar på det ena hållet leder till ökade utgifter på andra områden i samhället. Herr talman! Vi har i vår motion pekat på ytterligare en rad negativa effekter som nedskärningen av anslaget till konsumentverket kommer att innebära. Jag skall inte upprepa dessa, men jag vill peka på ett område där riksdagen i princip har varit enig. Det gäller utbyggnaden av den lokala konsumentrådgivningen i kommunerna. Jag kan hänvisa till centermotionen i denna del som jag instämmer i. Men hur skall detta kunna ske med regeringens anslagsnedskärningar på alla områden, som ju hårt drabbar kommunerna? Här finns det nu en risk för bakåtutveckling, för det här är ett av de områden som först drabbas av kommunernas besparingsplaner. Detta kommer ytterligare att drabba de svaga grupperna: invandrare, handikappade och övriga med svag ekonomi. Herr talman! Slutligen, mitt i allt sparandet, har beslut fattats att allmänna reklamationsnämnden, ARN, skall vara en självständig myndighet med en egen administrativ enhet. Vpk anser att detta är en onödig kostnad. Dessutom var det både rationellt och positivt med det direkta sambandet mellan allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! En aktiv konsumentpolitik är betydelsefull för alla konsumenter. Inte minst i ekonomiskt kärva tider är det viktigt att konsumentpolitiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. En annan viktig faktor för oss konsumenter är att inflationen begränsas och att den ekonomiska stabiliteten förbättras. För att förbättra den ekonomiska stabiliteten är det nödvändigt att man vidtar omfattande besparingar i statens utgifter. Också för att begränsa prishöjningar är detta en nödvändig åtgärd. För att uppnå resultat måste besparingar ske på alla områden även på det konsumentpolitiska. Det är en del av dessa besparingar vi behandlar i detta betänkande. Det är viktigt att detta arbete sker på ett sådant sätt, att det inte drabbar dem som är mest i behov av hjälp, utan att det kan ske genom omprioriteringar, rationaliseringar och en effektivare organisation. I propositionen betonas också att verksamheten i högre grad än hittills koncentreras till områden av särskild betydelse för konsumenterna. Det pågår också en översyn av konsumentverkets verksamhetsområde som bl.a. syftar till att få underlag för denna inriktning av verksamheten. Jag är övertygad om att man inom de skilda myndigheter som har ansvar för det konsumentpolitiska arbetet är villig att delta i det nödvändiga besparingsarbetet. Jag är också övertygad om att man har förmåga att göra detta på ett sådant sätt att det ”konsumentnära” arbetet prioriteras. Konsumentverksamhet är dock inte bara konsumentverkets och andra myndigheters arbete. En aktiv konsumentpolitik innehåller också annat viktigt arbete. I motionen till detta betänkande 1980/81:1980 har vi från centerpartiet tagit upp den mångfald av arbete på olika plan som behövs för att vi skall klara en aktiv konsumentpolitik. Man kan nämna näringslivet och dess utveckling. Det är också viktigt att ta in småföretagens betydelse och den glesbygdspolitik som är nödvändig för att vi skall ha en aktiv konsumentverksamhet ute i landet. Man kan nämna handelns uppgifter. Utbildningen är också viktig i en aktiv konsumentpolitik, både den ordinarie utbildningen och frivillig utbildning inom studieförbunden. Allt detta är exempel på verksamheter som har stor betydelse vid sidan av den statliga och kommunala verksamheten. De socialdemokratiska reservationerna gäller i huvudsak en uppräkning av vissa anslag. Vi är inte från utskottets sida beredda att gå längre än propositionens förslag. Vad gäller SPK betonas särskilt att prisövervakningen skall läggas om så att man kan uppnå en avsedd verkan med mindre resurser. Detta är en åtgärd som måste vidtas i besparingssyfte, och man räknar med att spara främst genom att tjänster hålls vakanta. Ett område där man på sikt bör få en utbyggd prisövervakning är boendeområdet, men det finns inte ekonomiskt utrymme för det i dag. Det bör dock göras ansträngningar för att finna möjligheter att finansiera en sådan reform. Inte heller i vad gäller konsumentverkets förvaltningskostnader och undersökningsverksamhet är utskottet berett att tillstyrka det socialdemokratiska förslaget om ytterligare anslag. Anledningen till detta är att de besparingsåtgärder som är nödvändiga också måste i någon form drabba konsumentverket. Det är dock viktigt att än en gång betona nödvändigheten av att det sker genom omprioriteringar, så att det inte drabbar dem som har det största behovet av hjälp. Vad gäller undersökningsverksamheten så sägs både i regeringens förslag och i utskottets betänkande att man skall kunna ha en viss fristående forskning. Samtidigt som man har avvecklat det särskilda anslaget för undersökningsverksamhet så betonas att ett visst utrymme bör skapas för externa undersökningar inom ramen för anslaget under D 4 i betänkandet. Även kravet på att ett vetenskapligt råd skall inrättas måste anstå tills det finns bättre ekonomiska möjligheter att finansiera det. Detta är anledningen till att utskottet inte kan biträda kravet i den socialdemokratiska motionen. När konsumentverket omorganiserades 1975 knöts också KO-funktionen dit, och verkets chef blev tillika KO. Redan då hade vi från centerpartiet synpunkter på detta. Vi ansåg att det var principiellt fel att dessa båda befattningar utövades av en och samma person. I den motion jag tidigare nämnt har vi påpekat detta, och vi anser att man nu bör utvärdera de erfarenheter man fått under den period som gått sedan beslutet togs. Utskottet har ställt sig bakom detta. Den översyn av konsumentverket som vi hänvisar till i motionen är snart avslutad och kan därför inte klara denna utvärdering. Utskottet anser därför att regeringen bör föranstalta om att frågan om en självständig KO-funktion utreds och att resultatet redovisas för riksdagen. Herr talman! Menar vi allvar när vi talar om vikten av besparingsåtgärder, måste vi också vara beredda att genomföra dem i praktisk handling. Vi måste då också inse att besparingarna för att ha effekt kommer att drabba även för oss angelägna områden. Men jag vill betona att det förslag som nu föreligger inte betyder en nedrustning av konsumentverket. Det är dock en ökning av anslagen som föreslås i detta betänkande. Jag kan som exempel nämna att den föreslagna ökningen när det gäller den allmänna informationsverksamheten är 15 96. Det är viktigt att besparingarna sker i sådan form att de inte slår hårt mot de mest utsatta. Genom bl.a. de förslag till omprioriteringar som utskottet ställt sig bakom och den översyn vad gäller konsumentverkets verksamhetsområde som snart är klar är jag övertygad om att man skall kunna genomföra besparingarna så, att inte viktiga konsumentpolitiska intressen skadas. Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1980/81:50 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag hoppas att jag hörde fel, när jag lyssnade till Ingegärd Oskarssons resonemang om angelägenheten av att vi håller priserna nere. Jag kan visserligen hålla med om att priserna måste hållas nere, men att man skulle göra det genom att spara på konsumentverksamheten är ju fel. Det är inte på det sättet man kan lindra verkningarna av inflationen. Det måste vara en missriktad sparsamhet. Vad har då regeringen hittills gjort på detta område? Jo, hittills har regeringen bl.a. slopat prisstoppet på alla baslivsmedel utom mjölk. Beslut har också fattats om att 40 96 av prisoch kartellnämndens prisövervakning skall bort. Det gäller bl.a. så skilda varor som möbler, kläder och skor, frukt och grönsaker, bilar, motorcyklar och mopeder, tidningar, restaurangtjänster etc. Ingen har heller kunnat undgå att märka att den fria prissättningen verkar på dessa varuslag. Konsumentverket, som skall vara en motvikt till företagsamheten, har försvagats. Det gäller speciellt i fråga om produktsäkerheten, som är ett viktigt område. Marknaden översvämmas i dag av nya kemiska preparat som vi inte ges någon objektiv information om. Det gäller bl.a. förpackningar som barn kan öppna. Antalet barnolycksfall förknippade med kemiska produkter är minst 40 000 per år. Konsumentverket hävdar att det behövs en produktansvarslag som medför skadeståndsansvar för de företag som marknadsför sådana produkter. I dag måste konsumenten bevisa att företaget varit vårdslöst för att få skadeersättning. Det har sagts att vårt land är världens största testmarknad för nya produkter. Jag tror att det ligger någonting i det. Listan på verksamhetsområden för konsumentverket kan bli lång, men i dag är det produktsäkerheten och hushållens ekonomi som är de viktigaste områdena. Denna verksamhet klarar man inte genom att spara på anslagen till konsumentverket.
Herr talman! Jag kan hålla med Karin Nordlander i de synpunkter hon har när det gäller just prisövervakningen. Det går inte att klara en effektiv prisövervakning om man gör som regeringen, dvs. drar ner anslagen till statens prisoch kartellnämnd med så många miljoner. Man säger också att antalet anställda inom bevakningsområdet vid SPK skall minskas med 20 personer. Jag förstår inte riktigt hur man skall kunna omprioritera när man drar ner så mycket inom SPK. Man aviserar också att SPK inte skall sköta priskontrollen på just de områden där de svaga grupperna har så svårt att hävda sig. Ingegärd Oskarsson talade om den översyn man håller på med när det gäller konsumentverket. Det diskuterade vi mycket i den förra debatten den 18 december, och då sade utskottets talesman att vi skulle vänta och se tills denna översyn över verksamheten var gjord. Han trodde att man då skulle komma fram till resultat som inte skulle drabba så hårt som jag oroade mig för. Därför förväntade jag mig att man inte skulle göra några ytterligare neddragningar av konsumentverkets verksamhet och inom statens prisoch kartellnämnd innan denna översyn var gjord. Översynen är ännu inte färdig, men ändå drar man nu ner anslagen med flera miljoner kronor och aviserar att man skall kunna göra ytterligare besparingar på 1,7 miljoner. Det går inte riktigt ihop. Sedan nämnde Ingegärd Oskarsson också vikten av den utbildning inom konsumentområdet som våra studieförbund genomför. Ja, den utbildningen är mycket viktig, men det tycker ju inte regeringen, eftersom den har tagit bort stödet till studieförbunden när det gäller denna viktiga del. Dessutom tar man bort anslagen till forskning och annan verksamhet. Man har sagt att det i stället skall kunna göras externa undersökningar, men vi vet inte alls vilka undersökningar det är fråga om. När man drar ner anslagen så pass mycket är det självklart att det drabbar just forskning och undersökningsverksamhet otroligt hårt. Jag skulle gärna vilja höra Ingegärd Oskarssons uppfattning om dessa frågor. Jag får det nämligen inte att gå ihop — hur man skall få en effektivare konsumentrådgivning och en effektivare statens prisoch kartellnämnd genom att göra dessa ganska ordentliga nedskärningar av anslagen.
Herr talman! Om vi hade möjligheter att öka alla anslag inom alla områden skulle jag givetvis också vara positiv till att öka dessa anslag. Nu är vi ju i den situationen att vi måste gå in för besparingar inom alla områden, även inom detta område. Det blir inte plats för några reformer. Och jag vill ännu en gång påpeka att det inte görs någon neddragning av det anslag som konsumentverket har i dag. Man dämpar och drar ner på vissa områden, men man minskar inte det totala anslaget. När det gäller prisövervakningen har man sagt att besparingen skall ske genom en omprioritering mot mest angelägna områden. Man skall dra ner inom områden som har liten betydelse för den allmänna prisutvecklingen, områden som kännetecknas av en väl fungerande konkurrens eller som tekniskt sett är mycket svårreglerade, och öka inom de områden där en effektiv prisövervakning är angelägen och ger viktiga resultat för konsumenten. Översynen av konsumentverkets verksamhet är ännu inte klar, men när den är det kommer resultatet att föreläggas riksdagen. Utbildningsfrågorna är viktiga, och det är därför viktigt att studieförbunden får stöd för att kunna utbilda människor inom såväl konsumentverksamhet som inom andra områden. När man tog bort anslaget till utbildningsverksamheten påpekades samtidigt vikten av att utbildning kunde ske inom studieförbundens ordinarie verksamhet. Jag tror också att det finns resurser inom studieförbunden för att genomföra en sådan utbildning inom den ordinarie verksamheten. Vi har alla ett ansvar för att besparingar görs, och detta måste ske inom alla områden, det vill jag betona än en gång. Besparingar på det nu aktuella området föreslås ske genom omprioriteringar och när det gäller konsumentverket även genom inkomstförstärkningar. Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att det inte är fråga om någon neddragning eller urholkning av konsumentverkets verksamhet, utan om en besparing. Också konsumentverket och konsumentverksamheten måste vara med i besparingssammanhangen.
Herr talman! Men, Ingegärd Oskarsson, visst är det fråga om en reell minskning av anslagen. Det sägs att man inte kan öka anslagen, men om man utan att ta hänsyn till den inflation vi har haft låter det totala anslaget stå på precis samma nivå som tidigare — så är det nu inte, utan man har dragit ned på detta — så har det ju skett en reell minskning. Ingegärd Oskarsson säger också att man skall föra över resurser från för konsumenterna mindre angelägna områden till mera angelägna områden. Jag kan inte vare sig i propositionen eller i utskottets betänkande finna vilka områden det är som man prioriterar som angelägna för konsumenterna. Jag är alldeles säker på att studieförbunden tar sitt ansvar och försöker göra vad de kan inom angivna ramar, men vi skall ha klart för oss att det har gjorts andra stora nedskärningar i anslagen till studieförbunden. Nu har detta särskilda anslag till konsumentverket när det gäller studieförbunden och utbildning i konsumentpolitiska frågor tagits bort. Studieförbunden får en otroligt tung belastning, om de skall kunna klara detta själva. Det är klart, Ingegärd Oskarsson, att vi alla har ett ansvar för att det görs besparingar. Men regeringens och socialdemokraternas uppfattningar skiljer sig så otroligt mycket när det gäller vad det är man skall spara in på. Det är omotiverat och jag tycker också omoraliskt att låta dessa besparingar drabba just de svaga konsumentgrupperna. De har ändå fått vidkännas och de får fortfarande vidkännas de inskränkningar som gjorts, och dessutom aviseras prishöjningar på baslivsmedel och annat, hyror går upp, osv. Det är dessa grupper vi värnar om. Vi lägger fram förslag till besparingar på andra områden, som inte drabbar de svaga grupperna. I en sådan här situation måste vi värna ännu mera om dem. Vi har nu en aviserad höjning av baslivsmedlen med 25 90. Nog är det i ett sådant läge nödvändigt att konsumentverket får möjlighet att via studieförbunden ge våra barnfamiljer ordentlig utbildning. Vi skall komma ihåg att det är unga människor som har växt upp i ett samhälle där det har varit gott om pengar, men där man nu måste dra ner. Därför måste vi ge dem möjligheter till utbildning och information om hur de skall klara hushållsbudgeten. Att skära ner på det här området är en fullkomligt felaktig väg att gå.
Herr talman! Inte heller jag kan få det här att gå ihop. Ingegärd Oskarsson säger att det inte blir någon minskning, och då frågar man sig var någonstans man skall göra besparingarna. Naturligtvis glömmer Ingegärd Oskarsson inflationen i det här sammanhanget. Jag skulle vilja veta hur man kan dämpa inflationen, när man sparar på det som skall ge konsumenterna skydd och hjälp. Jag vore tacksam om Ingegärd Oskarsson ville förklara det litet närmare. När jag läser den motion som Ingegärd Oskarsson är huvudmotionär för, har jag svårt att förstå det resonemang hon nu för. Det är precis tvärt emot vad som står i motionen. Också det tycker jag är svårt att få att gå ihop.
Herr talman! Konsumentverkets utbildningsverksamhet, som tidigare har skett genom det särskilda anslaget Undersökningsverksamhet, har inte gällt den sorts utbildning som Lilly Hansson tog upp här. Den har gällt utbildning av konsumentvägledare och inte utbildning som vänt sig direkt till de enskilda konsumenterna. Jag vill betona att vi naturligtvis måste spara överallt. Det går inte att kräva ökade anslag överallt och samtidigt tala om att man måste spara. När det gäller att dämpa inflationen, så är det givet att allt som får ned kostnaderna har en inflationsdämpande effekt.

Herr talman! Är det på det sättet man skall få ner kostnaderna, så verkar det ju litet knepigt. Det är ändå så att samtidigt som lönerna sänks och priserna höjs får man allt mindre att köpa för. Och hur klarar man den biten, om man också skär ner det skydd och den hjälp som skall vara till för konsumenterna? Det är en omöjlig ekvation, Ingegärd Oskarsson.

Herr talman! Vi är från vår partigrupp medvetna om att alla ärenden inte kan bli föremål för behandling under riksdagens vårsession. Skulle så kunna ske vore vi ju tillbaka i den gamla ordningen med bara vårsession. Men vi anser från vpk-gruppens sida att för oss angelägna ärenden bort bli behandlade under årets vårsession. Då vi inte är representerade i utskotten har vi inte där kunnat framföra synpunkter och krav på behandling under vårsessionen av vissa, som vi ser det, viktiga ärenden.

Jag yrkar bifall till detta nu framställda yrkande.

Herr talman! Per Israelsson var mycket hovsam i tonen och sade att han var medveten om att inte alla ärenden kunde behandlas under en vårsession. Ändå hade man bestämda önskemål från vpk-håll. Det kanske då finns anledning att kort redogöra för motiven till att vi i arbetsmarknadsutskottet har föreslagit att just de här motionerna skall skjutas upp — detta inte minst med tanke på att vpk på praktiskt taget varje utskottsområde har yrkanden att ställa. Talmanskonferensen har rekommenderat att vi skall skjuta upp de ärenden som utan våda kan vänta — det gäller då bl.a. frågor som inte har med budgeten att göra — för att få en jämnare ärendefördelning. Arbetsmarknadsutskottets skäl för att förorda ett uppskov med behandlingen av just de i förteckningen i betänkandet uppräknade motionerna är följande. För det första handlar dessa motioner om arbetsrättsliga frågor. Det är ett helt arbetsblock som vi föreslår skall skjutas till hösten. För det andra har vi redan remitterat en del ärenden bl.a. till konstitutionsutskottet. Några ärenden avser vi att vid sammanträde kommande vecka remittera till arbetsmarknadens parter, bl.a. därför att de rör svåra och komplicerade frågor, och vi vill därför ha parternas syn på dem. För det tredje — och det är inte oväsentligt för kammaren att veta det — har många av de motioner som vpk vill ha behandlade redan behandlats under innevarande riksmöte. Så sent som strax före jul behandlades flertalet av de frågor som vpk nu ånyo har tagit upp. På den gamla tvåkammarriksdagens tid var det ett direkt förbud att få samma ärende behandlat två gånger under samma riksdag. Nu finns inte detta förbud kvar, men såvitt jag förstår är avsikten ändå inte att man skall föra upp samma ärende flera gånger under samma riksmöte. Slutligen vill jag säga till Per Israelsson att jag ser inget negativt i att vi behandlar en del ärenden just på hösten. Från arbetssynpunkt är det en klart bättre tid. Därmed inte sagt att vi inte också kan ge ärendena en bra behandling under en vårsession. Men det finns skäl att dröja med just dessa frågor, och därför vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till detta betänkande har socialdemokraterna i socialutskottet avgivit två reservationer. Den första är ett fullföljande av vårt avslagsyrkande på regeringens proposition om barnbidrag till flerbarnsfamil jer. Vi reserverade oss redan när principbeslut fattades för någon månad Nr 159 sedan. Vi ansåg att någon ändring av barnbidragen inte borde ske förrän Torsdagen den familjeekonomiska kommittén och bostadsbidragskommittén kommit med 4 juni 1981 sina förslag. Att, såsom regeringen gjort, vänta att riksdagen skall besluta innan Utformningen av utredningarna är klara, hör inte till vanligheterna. Det är att nonchalera = ett ekonomiskt riksdagen och att ta ställning innan alla fakta finns på bordet. stöd till flerbarns Det betyder inte, som jag framhöll i den debatt som föregick principbeslutet, att vi ställer oss avvaktande och är kallsinniga till flerbarnsföräldrarnas problem och deras ekonomi. Deras ekonomi är säkerligen, liksom de flesta familjers med barn, betydligt sämre än för några år sedan — ett resultat av de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Vi föreslår i stället att de pengar det är fråga om läggs på bostadsbidragen. Därigenom kommer pengarna främst till de familjer som har låga inkomster och som drabbats av den förda regeringspolitiken. Jag hänvisar i övrigt till den debatt som fördes när principbeslutet fattades, som visar skillnaden mellan vår uppfattning och de borgerligas, och yrkar bifall till vår reservation nr 1. I ett andrahandsyrkande, om reservation 1 ej vinner riksdagens bifall, föreslår vi bifall till motion 2183, dvs. till reservation 2. Vi finner inga skäl att låta flerbarnstillägg utgå även till familjer där två personer sammanbor och det i familjen finns dels gemensamma barn — såvida inte det rör sig om minst tre —, dels barn till den ena av kontrahenterna. I dessa fall utgår underhållsbidrag eller bidragsförskott till det eller de barn som inte är gemensamma. Därigenom är dessa familjer tillförsäkrade att alltid få mer än vad som gäller för familjer i övrigt. Vi finner detta ur rättvisesynpunkt vara felaktigt och har protesterat genom att reservera oss för en motion av Maj-Lis Lööw och Ulla Johansson. Jag yrkar bifall också till vår reservation nr 2.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till flerbarnsbidrag, och det har vi också deklarerat i samband med principbeslutet. Vi ser barnbidraget som en generell medborgerlig rättighet, knuten till barnen, och därför skall det också vara lika för alla barn. Det gör det självklart för oss att i det här fallet, när vi i vår motion inte har något särskilt yrkande om avslag på propositionen, rösta på den socialdemokratiska reservationen 1. Vår motion i det här ärendet har två yrkanden. På den första punkten har vi varit en smula kritiska mot principen att man skall ha kvinnan som bidragsmottagare i samtliga fall, alltså även i de fall där mannen har den rättsliga vårdnaden. Vi tycker det vore mer konsekvent, mer rättsligt tillfredsställande och mer i överensstämmelse med modern familjerättslig syn över huvud taget att bidragsmottagandet så att säga följde vårdnadshavaren. Nu är emellertid detta, som utskottet i sin skrivning i viss mån visat, en marginell fråga — närmast en bagatell — och vi tänker inte yrka bifall till motionen på den punkten. 141 Den andra punkten ämnar vi däremot yrka bifall till. Den gäller hur familjebegreppet skall tolkas och tillämpas. Vi menar att skall man nu ha flerbarnsbidrag över huvud taget, så skall det betalas ut på ett sådant sätt att den formella rättvisan står i bästa möjliga överensstämmelse med den materiella rättvisan. Om flerbarnsbidraget är avsett att vara en lättnad för dem som har speciellt stor försörjningsbörda genom speciellt många barn, då skall också alla hushåll som har speciellt många barn ha detta bidrag. Det skallinte vara någon kategoriklyvning så att somliga flerbarnshushåll hamnar i det läget att de inte får bidraget, medan andra får det. Därför tycker vi bl.a. att det är felaktigt när utskottet har en definition av familjebegreppet som innebär att om två personer är sammanboende, har var sina barn och är gifta får de flerbarnsbidrag, men om de är ogifta får de det inte. Vi kan inte se att man på det sättet skall diskriminera en viss samlevnadsform. Vi menar att man konsekvent skall gå på hushållsprincipen. Utskottet säger att det i och för sig finns skäl som talar för det, men man finner ändå inte anledning att ändra sitt ställningstagande. På den punkten kommer vi att fasthålla vid att man skall gå på hushållsprincipen. Härvidlag är vi naturligtvis också i motsättning till det socialdemokratiska kravet, som vi tycker är underbyggt med ett litet egendomligt resonemang. Socialdemokraterna vill i reservation 2 inte gå med på att räkna ihop barn som inte är gemensamma för de sammanboende föräldrarna, och det gör de med argumentet att dessa barn får antingen bidragsförskott eller underhållsbidrag. Ja visst, men att vara mottagare av bidragsförskott eller underhållsbidrag har aldrig i något annat sammanhang ansetts diskriminerande när det gäller rätten att uppbära barnbidrag. Dessutom kommer faktiskt även med socialdemokraternas förslag ensamföräldrar som har tre barn eller fler att få flerbarnsbidrag, trots att de naturligtvis mycket väl kan vara mottagare av bidragsförskott eller underhållsbidrag. Vi tycker inte att gränsdragningen är speciellt konsekvent, och därför fasthåller vi vid vår egen princip, som vi anser är den mest konsekventa och den som bäst överensstämmer också med den materiella rättvisan, nämligen att man skall följa hushållsprincipen. De som har många barn skall, oavsett samlevnadsform och oavsett om barnen är gemensamma eller ej, ha denna speciella förmån. De som inte har många barn skall inte ha den.

Herr talman! Vi behandlar nu en mycket välkommen proposition gällande stöd till flerbarnsfamiljerna. Av de motioner som har väckts i anledning av propositionen vill jag först bemöta socialdemokraternas motioner, där man yrkar avslag på propositionen. Riksdagen har i ett beslut tidigare i år fastslagit att införa ett flerbarnstilllägg, och det finns inte i dag någon anledning att ompröva det beslutet. De brister som är förenade med en höjning av bostadsbidragen kommer jag längre fram i mitt anförande att beröra. Med anledning av vpk-motionen om vilket familjebegrepp som skall användas vid utbetalning av flerbarnstillägget uttalar utskottet att det inte är lämpligt att just nu frångå det familjebegrepp som använts i skattelagstiftningen och i den allmänna försäkringen. Ett vidare samboendebegrepp berörs i den socialpolitiska samordningsutredningens huvudbetänkande, och det är möjligt att man längre fram kommer att förändra familjebegreppet. Flerbarnsfamiljernas situation har ej varit speciellt uppmärksammad. I vissa debatter där man diskuterat vad det beror på att så få barn föds i Sverige har man nämnt de problem av ekonomisk natur som följer av att man i en familj har fler än två barn. Unga föräldrar tar för givet att man inte har råd med mer än två barn, och det äger också sin riktighet ibland. Vi vet att varje nytt barn ökar påfrestningarna på barnfamiljernas ekonomi. Det blir fler munnar att mätta, det blir fler kroppar att klä, och det kostar mera pengar. Detta samband mellan flera barn och svag ekonomi har dock inte kunnat tränga igenom, och klagomålen från denna grupp har inte varit av det högljudda slaget. Men att hälsan tiger still äger inte sin riktighet i detta fall. Barnfamiljerna har problem att klara sin ekonomi. Det är därför ett steg i rätt riktning att man tillerkänner flerbarnsfamiljerna ett speciellt tillägg i form av extra barnbidrag. När det gäller familjer med fler än tre barn och med endast en familjeförsörjare har man kunnat konstatera att det krävs en betydande inkomst för att denna familj skall nå upp till existensminimum. Har familjen fyra barn krävs en inkomst av ca 125000 kr. Skulle båda makarna förvärvsarbeta, räcker det med en inkomst av 75 000 kr. för att ge samma levnadsnivå. Nu är den praktiska verkligheten sådan att är man fyrabarnsförälder klarar man inte praktiskt av att ta barn till daghem eller dagmamma på morgonen, arbeta utom hemmet under dagen och på kvällar och nätter sköta hemmet och barnen. Man har inte något val, utan en av föräldrarna stannar i hemmet och tar vård om barnen. Detta ger då en betydligt sämre ekonomisk utdelning. Bostadsbidrag utgår inte till en familj med så hög inkomst som 125 000 kr. Därför ger tillägget till barnbidraget den bästa effekten för dessa familjer. Även för en låginkomsttagare i flerbarnsfamiljer ger tillägget ett verkligt behövligt tillskott. Det är viktigt att flerbarnsfamiljerna får samhällets stöd. Att man i ett ekonomiskt trängt läge prioriterar dessa familjer visar hur allvarligt socialministern ser på deras situation. Många familjer har velat skaffa fler barn, men sund ekonomisk planering har visat att kostnaderna skulle bli alltför höga. När man diskuterar flerbarnsfamiljernas situation, ger man vanemässigt två lösningar på deras problem: Bygg fler daghem och satsa på låginkomstfamiljerna! I bästa välmening ger man dessa råd, utan att närmare sätta sig in i den verkliga situationen. Låginkomstbegreppet är inte så ensidigt som vi länge trott. Det är i högsta grad relativt. Förhållandet mellan inkomsten och hur många som skall leva av denna inkomst har inte ifrågasatts. En låginkomsttagare med flera barn är alltid en låginkomsttagare, medan en familj som är höginkomsttagare med flera barn paradoxalt nog även kan vara en låginkomstfamilj. Jag har tidigare jämfört inkomster och antalet förvärvsarbetande i familjerna och visat att antalet barn i familjen också bestämmer vilken konsumtionsnivå man har råd med. Bostadsbidragen ger ingen hjälp till den som har hög inkomst och flera barn. Att flerbarnstillägget är ett bra tillskott är entydigt. Valet av administrationsform för barnbidraget är också ett gott val. Reglerna för de båda bidragsformerna överensstämmer i huvudsak. Utbetalandet av flerbarnstillägget skall ske till barnets rättslige vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad uppbär modern tillägget, men det finns möjlighet att överföra det till mannen. Viktigt är att barnbidrag och flerbarnstillägg kommer barnen till godo. Andra sätt att överföra tillägget har naturligtvis diskuterats. Inte minst de ibland uppkomna svårigheterna med att bestämma familjetillhörighet har gjort den diskussionen nödvändig. Vi ser att det är viktigt att informationen går ut till den berörda vårdnadshavaren när reformen träder i kraft. Utskottet ser positivt på genomförandet av flerbarnstillägget. Ett fjärdedels barnbidrag till tredje barnet och ett halvt bidrag till varje ytterligare barn ger direkt till vårdnadshavare den ekonomiska hjälp som behövs när man har fler än två barn.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
Herr talman! Jag vidhåller att flerbarnsfamiljerna säkert kan behöva höjda bidrag jämfört med vad de haft förut. Men varför ha så rasande bråttom? Varför kan man inte vänta tills utredningarna blir klara och därefter ta det principiella beslutet? Här rör det sig om ett viktigt principbeslut, och jag kan inte se det som annat än en nonchalans mot riksdagen, att man hux flux beslutar sig för en ny gradering av barnbidragen och barnfamiljerna. Karin Israelsson sade att riksdagen har godtagit förslaget.-Ja, det har riksdagen visserligen gjort men med endast någon rösts övervikt. Därför har vi velat använda det här tillfället att på nytt försöka få de borgerliga att ta reson.

Herr talman! Det otillfredsställande, Karin Israelsson, är att ni blandar ihop principer på ett förvirrande sätt. De allmänna barnbidragen bygger på principen om omfördelning mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. De är alltså inte inkomstrelaterade. Sedan har vi andra sociala bidragsformer som är direkt inkomstrelaterade, som bygger på omfördelning från höginkomsttagare till förmån för lägre inkomsttagare. Det är två helt olika fördelningsprinciper, som i den svenska socialpolitikens historia har hållits skilda. Ni blandar ihop detta på ett rörigt sätt i er filosofi. Det får då ekonomiskt den följden att en del av de pengar som borde ha använts och som ni själva påstår att ni vill skall användas till en inkomstmässig omfördelning i själva verket Nr 159 kommer att användas delvis till att soulagera höginkomsttagare med flera Torsdagen den barn, vilket alltså är emot den princip som ni själva proklamerar. 4 juni 1981 Det hade varit mycket mer tillfredsställande att följa det socialdemokratiska resonemanget, att barnbidragen bygger på en princip — det skall vara lika för alla barn. Sociala bidrag som skall ha en ren inkomstomfördelningseffekt skall bygga på andra principer — de skall inte byggas på att barn skall ha olika bidrag beroende på hur många de är i vissa familjer. familjer Det är inte heller tillfredsställande att ni inför en ny lag med ett familjebegrepp som redan är föråldrat. När man inför en ny lag, bör man tvärtom bringa familjebegreppet i överensstämmelse med den moderna familjerättsliga syn som faktiskt råder sedan 1973 års familjerättsreform.
Herr talman! Vi ser det inte som någon nackdel att tillförsäkra flerbarnsfamiljerna ett ekonomiskt stöd redan nu. Det finns åtskilliga saker därutöver som återstår för att ge flerbarnsfamiljerna samma ekonomiska situation som familjer utan barn. Det återstår för de utredningar som just nu arbetar rätt många saker att tillrättalägga i fortsättningen. Flerbarnsfamiljerna har i dag, som jag tidigare nämnde, betydande svårigheter att ekonomiskt klara sin situation. När det gäller socialhjälp till barnfamiljer vet vi att flerbarnsfamiljerna tillhör den grupp som får den största delen av denna hjälp. Det tyder på att flerbarnsfamiljerna har de största behoven. Prishöjningarna har ju inte låtit vänta på sig, och därför är det väl alldeles riktigt att inte heller denna inkomstförstärkning låter vänta på sig. Vi blandar ihop principer, påstår Jörn Svensson, men detta är ett väldigt effektivt sätt att ge ett inkomsttillskott till de barn som behöver det, dvs. de barn som finns i flerbarnsfamiljerna. Att använda samma system att administrera dessa inkomsttillskott som man använder för att administrera barnbidraget är både praktiskt och billigt. Det ger ett ytterst litet utrymme för att begå någon typ av fusk, och bl.a. däri har det sin fördel.

Herr talman! Jag skall ta upp tiden med en sista replik. Effektivt stöd talar Karin Israelsson om. Men det är just det som det inte är, till följd av den sammanblandning av principer som ni har företagit. Låt mig ge ett kort och enkelt pedagogiskt exempel. Vi har två trebarnsfamiljer. Den ena familjen är höginkomsttagare, den andra är låginkomsttagare. Genom er princip får de ett lika stort tillskott. Jag frågar helt enkelt: Hade det inte varit bättre att spara in det där extra tillskottet till höginkomsttagarfamiljen och ge låginkomsttagarfamiljen, som ju ändå måste ha det betydligt svårare med sina tre barn, ett större tillskott än vad ni nu förmår ge? Ni slösar så att säga bort pengar på ett sätt som gör inkomstomfördelningen betydligt sämre än vad den skulle kunna ha varit. Jag vidhåller att på den punkten är det socialdemokratiska resonemanget, 145 som vi också har fört tidigare i dessa debatter, det riktiga. 10 Riksdagens protokoll 1980/81:158-159
Herr talman! Jag bestrider inte att det föreligger behov av ekonomisk hjälp åt barnfamiljer. Alla barnfamiljer behöver hjälp, för kostnaderna är stora. Och det är ju den borgerliga regeringens ekonomiska politik som har åstadkommit besvärligheter för barnfamiljerna. Det vi vänder oss emot är att ni så snabbt fattar ett principiellt beslut som är ett nytt inslag i bilden i vårt lands socialpolitik.
Herr talman! Jag vill återigen använda mig av det exempel som jag hade i mitt första anförande. Det finns alltså, trots att man har en relativt hög inkomst, hos dessa höginkomsttagare en låginkomstprofil, beroende på marginaleffekter i form av skatter och brister i fråga om att kunna erhålla bostadsbidrag. Det gör att man i handen har väldigt litet pengar att röra sig med. Det beror också på om båda makarna i en flerbarnsfamilj har svårt att gå ut i ett förvärvsarbete. Kan man göra det så har man snabbt en helt annan situation, eftersom man får ett annat skatteläge. Jag tycker att det är väldigt bra — och utskottet delar min uppfattning— med stödet till flerbarnsfamiljer. Jag tycker också att det är bra att det kommer nu, när vi vet att flerbarnsfamiljerna har denna svåra situation, och att det i framtiden finns ytterligare utrymme för att stödja flerbarnsfamiljerna.

Herr talman! Telefontaxorna är av ganska stor betydelse för många av oss, inte minst med hänsyn till den telefontäthet som Sverige har. Telefonkostnaderna för abonnenten är uppdelade i två avsnitt, dels en kvartalsavgift och dels en samtalsavgift. Kvartalsavgifterna ha varit differentierade på det sättet att Stockholm, Göteborg och Malmö har en taxa, den högsta kvartalsavgiften. Vidare har närområdena utanför Stockholm, Göteborg och Malmö samt Helsingborg en annan taxa, som i regel varit 1 kr. lägre per kvartal. Slutligen har övriga Sverige haft en annan taxa som varit från början 6 kr. lägre än i storstadsområdena. Anledningen har varit att man i storstadsområdena når många fler abonnenter med hjälp av lokaltaxa än man gör i glesbygdsområdena, där man i ganska stor omfattning får använda rikssamtal för att nå människor man behöver ha kontakt med. Det har slagit mig att vid den senaste höjningen hade inte differensen i kvartalsavgifterna höjts lika mycket som själva samtalstaxan. Sedan 1960, då detta system infördes, har samtalsavgifterna höjts med 186 96, men differensen när det gäller kvartalsavgifterna har bara ökat med 50 96. Det är alldeles uppenbart att detta förhållande missgynnar abonnenterna i glesbygden. Vi har från centerhåll flera gånger krävt ett rundare Sverige i telesammanhang. Det har resulterat i att televerket tillsatte en telefontaxeutredning som vid halvårsskiftet i fjol presenterade ett förslag, som i grova drag innebär följande. Nuvarande taxeområden och fjärrtaxeområden slopas och ersätts med ett system där det för varje riktnummerområde fastställs tre zoner: en lokalzon, det närmaste området, en närzon, som i princip är länet, och en fjärrzon, som är Övriga Sverige. Samtalstaxorna har utredningen tänkt differentiera med hänsyn till vilken tid på dygnet man ringer. Man har ju toppbelastning på vissa dagar och vissa tider, under det att man på helgerna har ganska låg belastning. På tider med låg belastning skulle det alltså tillämpas en lägre taxa. Men därtill kommer att man har för avsikt att införa en enhetlig huvudabonnemangsavgift i stället för den differentierade. Vi menar att detta är det enda tillfälle som riksdagen har att ge en uppfattning till känna. Televerket utarbetar ju självt ett förslag till taxor som regeringen så småningom fastställer. Riksdagen kommer alltså inte att få tillfälle att kommentera hur taxorna skall vara uppbyggda. Utredningen har själv konstaterat att abonnenterna i storstadsområdena klarar 85 20 av sina samtal inom lokaltaxans ram. I glesbygdsområdena klarar inte abonnenterna mer än 75 260 av sina samtal inom denna ram —i vissa fall inte ens det. Det innebär att glesbygdsborna i mycket större omfattning än storstadsborna kommer att få använda sig av de nya taxor som skall gälla för fjärrzon resp. närzon, dvs. länet. Utredningen har föreslagit att abonnemangsavgiften, som i dag är omkring 350 kr. per kvartal, skall bli enhetlig och uppgå till 450 kr. per kvartal i 1979 års penningvärde. Jag har räknat efter vad utredningens förslag skulle innebära, och det skulle få den effekten att glesbygdsborna drabbas. Vi kan tänka oss två abonnenter som båda ringer 1 000 samtal per år. Den ena bor i glesbygden, t.ex. i Norrland, och den andra i Malmö. Samtalkostnaden för glesbygdsbon skulle bli hela 200 kr. högre än för malmöbon. Om de ringer färre samtal, kanske bara 500 samtal per år, stannar skillnaden vid 100 kr. per år, men det är ändå en ganska avsevärd skillnad. En hög fast avgift skulle framför allt drabba pensionärer, som har en ganska liten samtalsfrekvens. Det kanske t.o.m. skulle medföra att många av dem inte skulle anse sig ha råd med telefon. Mot denna bakgrund har vi från centern hävdat att det inte bör fastställas en enhetlig abonnemangsavgift. I stället bör man låta abonnemangsavgiften fortsättningsvis ligga på ungefär 350 kr. men öka differentieringen till glesbygdens förmån, så att avgiften där blir minst 20 kr. lägre per kvartal. Då skulle man garantera att de som har en liten samtalsfrekvens kan hålla sig med telefon även i framtiden. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till trafikutskottets betänkande av Bertil Jonasson m.fl. centerpartister:
Herr talman! Trafikutskottet och riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att telefontaxorna skall utjämnas så långt som detta är möjligt. Telefontaxeutredningen har också lagt fram ett förslag som går i denna riktning. Det förslaget är nu föremål för överväganden inom televerket och i regeringskansliet. Det vore ganska klädsamt, om herr Torwald hade det förtroendet för det centerpartistiska statsrådet att han lät honom överväga detta förslag. Jag vågar mig dock på den lilla spådomen att statsrådet, när han så småningom har övervägt förslaget, icke kommer att gå så långt som herr Torwald nu har tänkt sig.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
Herr talman! Jag skall bara kort säga att det är riktigt att vi från trafikutskottets sida vid flera tillfällen har begärt en utjämning av taxorna. Men det skall vara en utjämning mellan olika landsdelar. Vi har inte sagt att det skall vara en utjämning mellan abonnenter på samma ort som ringer mycket eller som ringer litet. Om man har en hög abonnemangsavgift blir faktiskt effekten att man kan hålla en lägre samtalsavgift. Vi menar att det är rimligt att den totala telefonkostnaden blir mer beroende av hur mycket man utnyttjar telefonen. Inte minst för pensionärerna är telefonen en väldigt viktig trygghetsfaktor, både genom att man kan nå dem och genom att de kan nå ut. Det är därför vi finner det angeläget att just de som ringer litet skall ha Nr 159 möjlighet att hålla telefon även i framtiden. Torsdagen den 4 juni 1981 Mom. a Utskottets hemställan bifölls med 242 röster mot 55 för reservationen av = Teletaxor Bertil Jonasson m.fl. I ledamot avstod från att rösta.

Herr talman! I motion 1326 har jag tillsammans med Sten Svensson och Eric Hägelmark försökt att företräda de intressen som representeras av landets över 100 000 användare av privatradio, det som också kallas för kommunikationsradio. Härmed avses jägare och fiskare, samer och andra fjälloch skogsbygdsmänniskor, radioutrustade bilister och fritidsbåtägare, m.fl. Att kunna kommunicera per privatradio måste anses vara en värdefull medborgerlig rättighet, och denna typ av kommunikation vinner också allt större förståelse och utbredning. Hittills har denna radiotrafik skett inom ett frekvensband som tyvärr är utsatt för mycket störningar. Televerket har därför utrett möjligheterna att finna ett mera lämpligt och störningssäkert frekvensband för den svenska privatradion. Detta sker i samverkan med övriga europeiska länders telemyndigheter. Under våren 1981 har televerket kommit att intressera sig för ett nytt frekvensband, vilket troligen kommer att fastställas för svensk privatradio. Tyvärr har man därvid valt ett frekvensområde som sannolikt kommer att göra situationen mycket besvärlig för kommande privatradiotrafik på detta nya medborgarband. Jag vill med detta anförande uttala ett antal argument emot valet av det nya frekvensbandet och därmed föra till riksdagens protokoll en form av varning för och protest mot att välja en så hög frekvens för en radiokommunikation av det slag som svensk privatradio bör vara. Televerket planerar nämligen att välja frekvensområdet 860-920 megahertz . Detta är en mycket hög bärfrekvens, där signalenergin i viss mån uppträder i likhet med ljusets utbredning. Detta innebär att räckvidden blir avsevärt beskuren av hinder i signalens väg, genom dämpning av skog, snö etc. I den mån en räckviddsminskning skulle kompenseras med ökad sändareffekt, medför detta ökade kostnader för såväl apparater som driften av dessa. Dessa höga frekvenser — och den därmed synnerligen korta räckvidden — 149 lämpar sig mycket bra för driftsäkra, kommersiella anläggningar inom koncentrerade områden, t.ex. vid byggplatser och på oljeborrplattformar, där apparatkostnaderna är av underordnad betydelse. I USA har man provat dessa höga frekvensband för medborgarradio, men allmänhetens intresse för kommunikation inom dessa frekvensområden har av flera skäl uteblivit. Apparater och antenner för så höga frekvenser måste konstrueras och byggas med allra högsta kvalitet och precision. Utrustningen blir därför mycket dyrbar. Apparaterna måste vara temperaturtåliga för att inte ändra frekvens, och risk finns att t.ex. litet snö eller is i antennsystemet förändrar sändningsfrekvensen och därmed omöjliggör kommunikationen. Vad detta kan innebära för jägare, samer, folk på sjön i nöd och de kommande vägtrafikkommunikationerna kan var och en förstå. Det uppges även på tekniskt håll att förbindelsen mellan apparat och antenn — t.ex. i bilar, båtar och fasta basanläggningar — inte kan ske med vanlig s.k. koaxialkabel utan måste ske med speciella vågledarrör just på grund av den höga signalfrekvensen. Servicearbete på apparater med så höga arbetsfrekvenser kan inte ske med den tekniska utrustning och den kunskap som nu finns tillgänglig i landets olika delar, och några större förutsättningar för apparattillverkning inom landet synes inte föreligga om rimliga priser skall kunna hållas. Den motion som jag tidigare nämnde förespråkar ett frekvensområde som skulle passa betydligt bättre för såväl apparatinnehavare som tillverkare och servicepersonal. Svenska privatradioförbundet har i samråd med kommunikationsradiobranschen planerat ett system för frekvensområdet 250-290 MHz. Detta band kan dock tydligen inte accepteras av myndigheterna och därför inte heller av trafikutskottet. Det är inte känt om televerket verkligen vill tillgodose svensk privatradio med det som är bäst med hänsyn till räckvidd, störtålighet och ekonomi. Ibland kan man få den uppfattningen att televerket anser att all telekommunikation inom landet bör gå per telefon eller genom abonnemang på mobilradiotelefonnätet. Men säkert är att intresset för privatradiokommunikation på medborgarbandet är i ständigt stigande i vårt land. Båtradio, fjällradio, vägradio blir alltmer populärt och förhindrar många olyckor. Men man måste komma ihåg att privatradio är avsedd för privatpersoner och därför inte får kosta för mycket. I dagens läge är apparaterna för 27-MHz-bandet prisbilliga men inte störsäkra. I televerkets planering blir apparaterna visserligen störsäkra men mycket dyrbara. Någonstans däremellan ligger troligen idealsituationen. Då nu inte trafikutskottet är av den meningen får man tyvärr förmoda att svensk privatradio kommer att gå från dagens problem till problem av annan art, som kanske blir ännu större än dagens. Herr talman! Med det här anförandet har jag avsett att uttala en form av teknisk reservation mot trafikutskottets beslut. Jag har dock inte något direkt yrkande att ställa i anslutning till trafikutskottets betänkande nr 33.